Fru talman! Riksdagen befinner sig nu i en ganska underlig situation vid den här tiden, då spöktimmen brukar infalla. Om mindre än nio timmar börjar vi här en debatt om propositionen 111, ”Hushållning med mark och vatten”. Jag tycker att statsrådet Lidbom borde ha givit sig till tåls till dess med sitt utspel om markpolitiken. Herr Lidboms anförande omfattade ju inte bara expropriationslag utan också byggnadslag och naturvårdslag och över huvud taget alla de problem som behandlas i propositionen 111. I och för sig var det mycket intressanta synpunkter som herr Lidbom gav uttryck åt, och det skulle vara mycket intressant att diskutera dem mera ingående, men tiden medger tyvärr inte detta nu. Det får vi göra i morgon, då vi också får lyssna till partiledarna, som antagligen även de kommer att göra Nr 143 ideologiska utblickar över detta vida fält. Torsdagen den Så till saken. Herr Lidbom sade att mittpartierna har ändrat inställning 14 december 1972 till dessa frågor sedan i höstas, men det var väl inte en helt riktig — beskrivning. Vi efterlyste ett bättre underlag för att kunna bedöma det nya förslag som regeringen här har lagt fram. I år har det också till utskottets förfogande och därigenom blivit sä skilt värdefullt men också underlättat bedöm ningen. Det saknades i fjol. Och när vi nu fått ett sådant material till vårt förfogande, som underlättat för oss att ta ställning i frågan, så är det väl inte underligt att vi också gör det. Låt mig alltså tionen 111, ”Hushållning med mark och vatten”. Ytterst är det nämligen en fråga om att hushålla med de knappa resurser i form av mark och vatten som vi och världen förfogar över. äga att dessa frågor bäst diskuteras utifrån proposi
Fru talman! Jag har inga möjligheter att här hålla något markpolitiskt anförande, som herr Lidbom gjorde. Han påminde om den nyutnämnde komministern som talade över alla texter på en gång, och det finns nu ingen möjlighet för mig att i en replik ta upp allt vad herr Lidbom sade. Vi har ju en debatt i morgon också. Jag avslutade mitt förra anförande med att uttrycka förhoppningen att lagstiftningen som sådan inte skall behöva användas så särskilt mycket. Statsrådet Lidbom tog nu upp dessa frågor som om det var det viktigaste som gjorts för att kommunerna skall kunna föra en ordentlig markpolitik — och på sätt och vis är det mycket viktigt, eftersom prisfrågorna har kommit i ett annat läge. Också vi har accepterat detta med presumtionsregelns tillämpning som den återhållande kraften just för att undvika att förväntningsvärdena höjer priserna så att kommunerna inte kan skaffa mark. Men själva expropriationen, tvångsmedlet, tror jag inte kommer att användas. Statsrådet tog också upp att man har rätt att expropriera för naturvård. Jag vet inte om det någonsin har skett. Bestämmelser härom har funnits i expropriationslagen i många år, men såvitt jag vet har den möjligheten aldrig använts. Nu har vi i stället naturvårdslagen som kan utnyttjas i sådana fall, men inte heller där har man behövt gå fram tvångsvis så särskilt många gånger. Jag var litet rädd för att jag inte skulle få någon replik, eftersom statsrådet helt undvek att gå in på den detaljkritik som jag gjorde i mitt förra anförande, men sedan fick jag en replik i alla fall, och då är det en punkt som jag tycker att jag nu kan ta upp. Den gäller frågan om ersättning för egnahemsfastigheter. Jag tog upp frågan att man inte skulle få expropriera egnahemsfastigheter annat än om de oundgängligen behövdes för samhällsbyggnadsändamål. Nu säger statsrådet att man i vissa fall får full ersättning så att man skall kunna skaffa sig en ny sak och nämner samtidigt jordbruksfastigheter. Men när det gäller jordbruksfastigheter finns ju inte någon sådan garanti. Skönhetsfelet med förslaget är just att en markägarkategori får sådan ersättning att man kan skaffa nytt, men inte en annan. Vad får en jordbrukare? Han förblir i samma förmögenhetstillstånd. Han kanske inte kan skaffa sig en egendom =<:Nr 143 motsvarande den han hade tidigare, om det nu gäller en sådan. Torsdagen den Slutligen skulle jag beträffande byggföretag och andra som har stora 14 december 1972 marker vilja säga att det dock finns ett planmonopol. På den punkten måste jag också rätta herr Wennerfors, som sade att planmonopolet kom till 1948. Det gjorde det ingalunda. Det kom till 1932 genom den ML proposition som statsrådet Lidbom nämnde, och då var det fråga om att hävda kommunernas rätt, inte gentemot någon enskild utan gentemot staten; det gällde Gärdet, en del områden i Trollhättan och några andra kommuner. I vårt partiprogram i år har vi sagt att vi är emot all markspekulation. Vi har påpekat att bristen i det enskilda markägandet för exploatörer är att man inte kan ha anbudskonkurrens. Beträffande tomträtten sade statsrådet inte någonting. Jag efterlyser fortfarande svar på frågan: Varför finns det med?
Fru talman! En hel av det som herr Lidbom anförde hörde till den här debatten, men en hel del hörde till morgondagens debatt. Denna senare del får vi väl behandla då. Men jag tyckte ändå att det var litet väl magstarkt att beröra en partimotion — nr 1807 — som skall behandlas i morgon. Den får vi som sagt återkomma till. Herr Lidbom talade om den lille markägaren, den lille jordbrukaren och den lille villaägaren. När man talar om dessa som ett mindre problem tycker jag att man skall påminna sig att 50 procent av marken i hela landet ägs just av dessa mycket små markägare. Det är 70—80 procent av marken om man enbart ser till de södra delarna av Sverige, som ägs av dessa små. Statsrådet Lidbom sade att det nu finns garantier för den enskilde villaägaren. Jag har tidigare sagt att paragrafen är mycket diffust utformad. Den står dessutom i utskottets betänkande tillsammans med ett uttalande som upphäver värdet av 12 8. Det heter där att kommunerna skall ha en obetingad företrädesrätt till mark som skall bli föremål för tätbebyggelseåtgärder och att företrädesrätten skall kunna göras gällande genom markförvärv på ett tidigt stadium av planeringsprocessen. Detta är alltså vad riksdagen kommer att besluta om en stund. Att jag tar avstånd från markspekulanterna, har jag flera gånger tidigare sagt. Sedan kom då statsrådet Lidbom in på de stora markägarna. Vad menas? Socialdemokratisk jordbrukspolitik har ju exempelvis gått ut på att skapa just större enheter och att skapa förutsättningar för de s.k. större markägarna. Dessutom tycker jag att man bör erinra sig att dessa större markägare fyller sin samhällsuppgift, de gör sin insats exempelvis på bostadsbyggnadsområdet i enlighet med samhällets lagar och bestämmelser, i enlighet med samhällets ramar och villkor, och inte minst dessa medverkar enligt min uppfattning till den konkurrens som krävs för konsumenternas bästa. Beträffande markpriserna vill jag säga att herr Lidbom tycks överdriva markprisets betydelse för hur stor hyran blir. I det sammanhanget glömde herr Lidbom vidare att tala om den verklige markspekulanten,

Fru talman! När statsrådet Lidbom i början av sitt anförande talade om ändrad sinnesstämning inom oppositionen konstaterade jag — inte utan en viss tillfredsställelse — att statsrådets berömmande ord inte var nämligen staten. Jag tänker bl.a. på den affär som gjordes upp mellan staten och några kommuner norr om Stockholm — Sollentuna, Järfälla, riktade till mitt parti. Jag skall endast ta upp ett avsnitt i expropriationslagen, det som berör villaägarna. Den nya expropriationslag, som riksdagen står i begrepp att fastställa, innebär ett slag emot landets villaoch fritidshusägare och emot den fria äganderätten. Vad betyder försäkringar och uttalanden om särbehandling av villaägarna om lagen ger kommunerna praktiskt taget oinskränkta möjligheter att tvångsinlösa all mark och alla fastigheter utan att precisera sina behov. Vi har redan under det gångna året sett exempel på — t.ex. i Huddinge och Tullinge — hur kommunerna begär tillstånd att få expropriera villaområden om 150—300 villor och fritidshus. Inga garantier ges för att kommunerna skall handla i lagens anda. Menade man allvar med sina löften och försäkringar skulle man i lagtexten ge uttryck för detta, t.ex. genom att i expropriationslagen undantaga de fastigheter som i förköpslagen är undantagna från den kommunala förköpsrätten. Förköpsrätten kommer nu att helt kunna sättas ur spel genom tillämpning av expropriationslagens bestämmelser i stället. Skyddsregeln är redan i dag illusorisk. Det låter bra att man vid tvångsinlösen skall ge villaägaren möjlighet att förvärva en motsvarande fastighet med motsvarande standard och med ett motsvarande läge. Men var kan man infria dessa löften, t.ex. i fråga om närhet till kommunikationer, motsvarande restider och resekostnader till arbetsplats och affärscentra m.m.? Och hur skall den ekonomiska ersättningen slutgiltigt bestämmas när konkurrensen och prisutvecklingen upphör till följd av att kommunerna blir enda intresserade köpare? Villaägarna är ju dessutom inte undantagna ifrån regeln att värderingen skall grundas på tio år gamla värden. Hur går detta ihop? Lägg därtill att kommunerna ges möjlighet att köpa på kredit, dvs. avvakta med köpeskillingens erläggande i tio år eller mera. Hur skall man med sådana bestämmelser kunna hålla enskilda villaägare skadeslösa. Det torde stå helt klart att den enskilde medborgaren inte har en aning om det som är på väg att hända. Den dag och den torde inte vara alltför avlägsen — då landets 1,2 miljoner småhusägare och nära en halv miljon fritidshusägare blir upplysta och medvetna om vad riksdagen är på väg att besluta, kan vi förvänta en våldsam reaktion. Vi skall väl ändock komma ihåg, att endast 5 procent av landets villor har ett taxeringsvärde som överstiger 150 000 kronor. Den övervägande delen ja, den förkrossande majoriteten av landets småhusägare hör hemma i låginkomstoch medelinkomstklasserna. Den förvirrade debatt på detta område, som utmålar villaägaren som höginkomsttagare och ägare av lyxvillor, är fullständigt snedvriden och felaktig. Vi bör väl också komma ihåg, att det inte är så många decennier sedan som både regering och riksdag understödde bildandet av egnahem. I den situationen behövde kommunerna den enskilde medborgarens medverkan för att lösa den akuta bostadsbristssituationen. Nu är vi på väg att lösa den, och mer än hälften av landets befolkning har fått sin boendefråga löst genom villaägarnas insatser i form av frivilligt sparande, frivilliga arbetsinsatser genom ett positivt utnyttjande av fritiden och investeringar i realvärden som vi inte kan bortse ifrån då vi betraktar vår sammanlagda nationaltillgång. Skall detta nu raseras och bestraffas? Vem vill egentligen stå till svars för sådana åtgärder? Lägg därtill det förslag som framförts av byggkonkurrensutredningen. I stället för en öppen och fri konkurrens — som vi uppfattade syftet med denna utredning — har man föreslagit ett fullständigt kommunalt markmonopol. Det borde ha räckt med det nuvarande kommunala planmonopolet i samband med den kommunala förköpsrätten. Det är väl helt uppenbart att våra kommuner inte räckt till för att utnyttja dessa rättigheter på ett tillfredsställande sätt. Skall vi då ge dem ökade befogenheter och samtidigt förkväva allt enskilt initiativ? En nyligen genomförd SIFO-undersökning, som tidigare åberopats i debatten, har visat, att 85 å 90 procent av landets befolkning av alla kategorier — oavsett levnadsålder, oavsett politisk partitillhörighet och oavsett socialgruppstillhörighet — vill bo i småhus, i marknära bostäder på mark, som de själva äger. Är det då inte vår skyldighet att se till att den framtida samhällsplaneringen sker efter folks önskemål? De stora bostadssubventionerna som utgår i dag skulle kunna reduceras i vår hårt ansträngda budget om vi toge större hänsyn till den enskilda människans önskemål i fråga om boendeformen. De tomma lägenheterna får inte öka i antal. Låt oss inse att antalet ”övergångsbostäder” i våra betongoch stenöknar redan är för många. Jag tror benämningen övergångsbostäder är riktig i sammanhanget. Låt oss upphöra med de långvariga byggnadsförbuden, som leder till en onödig förslumning av befintliga villaområden och en oansvarig kapitalförstöring. Låt oss förvalta det befintliga realkapitalet på ett nationalekonomiskt riktigt sätt genom upprustning och förvaltning av befintliga bostäder. Då tätorterna växer ut; förvandla fritidshusen till åretruntbostäder i stället för att riva och bygga nytt. Låt oss medverka till att avskaffa myten om att villaägarna är en prioriterad grupp i samhället. I den allmänna samhällsdebatten återkommer man ständigt till påståendet om att gäldränteavdragen är en skattesubvention, som endast villaägare har nytta av. I denna församling torde det vara onödigt att erinra om att gäldränteavdrag inte är någon exklusiv förmån för villaägare. Alla gäldräntor är avdragsgilla, oavsett för vilket ändamål man lånar pengar. Pengarna kan sedan användas på olika sätt. Vem är villig att påstå, att lånade pengar kan användas på bättre sätt än genom investering i ett eget hem i realkapital, som ökar landets samlade tillgångar? Gäldränteavdraget har betydelse för unga och nyetablerade småhusägare, som har stora lån på sina fastigheter. Men lånen måste amorteras. Gäldräntan blir mindre och mindre och försvinner helt, då innehavaren når mogen ålder. Det är inte på långt när alla villaägare, som har några lån kvar och följaktligen inte heller någon gäldränta att erlägga. Framför allt gäller detta äldre småhusägare och pensionärer, och dessa torde uppgå till minst hälften av landets villaägare. Den allmänna debatten är följaktligen osaklig på denna punkt. I ett annat avseende är debatten lika osaklig.

Samhället och övriga skattebetalare gör följaktligen inga som helst förluster utan snarare en vinst på gällande skattesystem. Vi skall väl heller inte glömma bort att villaägarna själva svarar för sina reparationsoch administrationskostnader. Dessa kostnader är inte avdragsgilla för villaägarna, vilket medför att stat och kommuner kan tillgodogöra sig villaägarnas egna insatser för drygt hälften av landets befolkning. De gravationsfria — eller näst därintill — fastigheterna och småhusen är en betydelsefull nationaltillgång, som vi bör slå vakt om i stället för motsatsen. Det är åtskilliga avgifter som småhusägarna har att erlägga och som de lojalt erlägger för förmånen att åtnjuta en boendeform, som i alla avseenden är samhällstillvänd och människovänlig. Det är anslutningsoch förbrukningsavgifter av olika slag, som i andra boendeformer erläggs av hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är försäkringsavgifter, renhållningsavgifter, gatubyggnadskostnader och gatumarksersättningar, uppvärmningskostnader och mycket annat. Alla dessa kostnader — plus beskattningen på själva boendet den enda boendeform, som är beskattad i detta samhälle — medför en hyreskostnad, som normalt överstiger boendekostnaden i andra former av boende. Fru talman! Med det anförda har jag velat betona att villaoch småhusägarna i dagens samhälle är en resurstillgång, som vi har all anledning att slå vakt omkring, och jag yrkar därför bifall till de reservationer som moderata samlingspartiet står bakom.

Fru talman! Statsrådet Lidbom spekulerade mycket om markpolitiken i en borgerlig regering. Det kanske är förklarligt att han gör det i kväll med hänsyn till den opinionsundersökning som just har publicerats och som pekar på att den socialdemokratiska regeringen kanske inte kommer att kunna sitta så förfärligt länge till. Skillnaden i synen på expropriationsinstitutet mellan den socialism som bl.a. har statsrådet Lidbom till företrädare och den syn vi från moderata samlingspartiet har på institutet, är att det enligt statsrådet Lidbom innebär ett helt ordinärt förfarande och ett vanligt sätt att förvärva mark för stat och kommun. Hur vi ser på det kan jag sammanfattningsvis säga genom att citera bara ett par meningar ur motionen 1762: ”Allmän enighet råder om kommunernas rätt att för samhällsbyggande förvärva, även tvångsvis, enskilt ägd mark.

Jag avser att i mitt inlägg i huvudsak beröra två frågor i den nu aktuella propositionen, nämligen de som gäller domstolens processledning och problemen med ersättning för vissa rättegångskostnader. Här föreslås nu i 5 kap. 12 § att fastighetsdomstolen enligt huvudregeln skall vara skyldig att meddela s.k. utredningsbeslut, vilket då skall innehålla gränserna för den bevisning som bör förebringas i målet. Part som förebringar utredning i strid med beslutet skall enligt 7 kap. 1 § inte få ersättning för den kostnaden för så vitt inte utredningen trots allt kommer att ha betydelse för utgången i målet. Det steg som man tar genom det här förslaget tycker jag tyder på att det är ett led i en ganska tydlig utveckling, nämligen att statsmakterna vill minska det skydd som tidigare har funnits för den enskilde att kunna ta till vara sina rättigheter när tvångsförvärv av mark från det allmännas sida av en eller annan anledning blir aktuellt. Vid det beslut om ändringar i expropriationslagstiftningen som riksdagen fattade för ungefär ett år sedan gjorde vi från moderata samlingspartiets sida gällande att den utvidgning som då skedde var betänklig inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Jag tillät mig att i kammardebatten då framhålla — särskilt mot bakgrund av den ändrade bevisbördefördelningen i allmänhet och de ändrade värderingsreglerna för att förebygga oförtjänt värdestegring vid expropriation för tätbebyggelseändamål — att det framkom en klar tendens att på det expropriationsrättsliga området inskränka och försvåra den enskilde individens möjligheter att ta till vara sin rätt gentemot en mycket stark statsmakt och mycket starka kommuner. Om beslutet i dag genomgående blir det som civilutskottets majoritet föreslår, fortsätter nu den tendens jag påpekade i fjol. Som skäl till bestämmelserna om utredningsbeslut har anförts en önskan att vilja komma till rätta med långa handläggningstider och oproportionellt höga rättegångskostnader i expropriationsmål. Det är en strävan som förtjänar allt stöd, men den får inte innebära införandet av bestämmelser som medför att enskilda individer kan befaras komma i kläm. Både i den promemoria som utarbetats i justitiedepartementet och i Propositionen antyds att det är den enskilde fastighetsägaren — sakägaren, expropriaten, vad vi nu kallar honom — som utnyttjar nu gällande regler på ett otillbörligt sätt och i en sådan omfattning att nya regler måste till. Men det stämmer inte med de uttalanden som har gjorts av dem som praktiskt sysslar med dessa frågor. Stockholms tingsrätt vänder sig i sitt remissyttrande mot uttalanden om att sakägarnas vidlyftiga utredningar skulle vara en huvudanledning till lång handläggningstid och höga rättegångskostnader. Stockholms tingsrätt är väl landets största expropriationsdomstol, och dess erfarenhet och uppfattning torde därför väga tungt. Advokatsamfundet har den meningen att det är exproprianderna som i minst samma och sannolikt större utsträckning än sakägarna bidrar till den stora utredningsvolymen. Nu gällande regler i rättegångsbalken för att styra processen och inskrida mot rättegångsmissbruk är enligt propositionen inte tillräckliga. Åtskilliga remissinstanser — domstolar och andra — har här en annan mening. Jag ber statsrådet Lidbom om överseende om jag erinrar om Svea hovrätts yttrande, trots att väl många minns att statsrådet i motsvarande debatt för ett år sedan i ganska klara ordalag uttryckte sin skepsis gentemot det remissyttrande som denna hovrätt då hade lämnat. Det förslag som nu föreligger om att domstolen på ett tidigt stadium av expropriationsmålet skall avgöra vilken utredning som skall få förebringas kommer av sakägaren mycket lätt att uppfattas som en begränsning i hans möjligheter att lägga fram den utredning han anser erforderlig.

Det är inte förvånande att många remissinstanser ställer sig avvisande till det här förslaget. Den föreslagna bestämmelsen blir än mer olämplig när den sätts i relation till den presumtionsbestämmelse beträffande expropriation för tätbebyggelse som infördes förra året och som nu föreslås vidgad så att den skall vara tillämplig vid all expropriation. Presumtionsbestämmelsen betyder ju att expropriaten måste vara beredd att föra fram en mycket stark utredning i vissa fall, om han skall ha möjlighet att bryta den presumtion som så att säga går honom emot. Nu skall tydligen domstolen på ett tidigt stadium ange vilken utredning som expropriaten får föra för att den skall bli ersättningsgill. Kan det verkligen vara rimligt att det organ, domstolen, som skall vara oväldigt och opartiskt skall göra sådana ställningstaganden under processen, det vare sig det anser det erforderligt eller inte. Det kommer sannolikt i många fall att bli utomordentligt svårt för domstolen att överblicka utredningsbehovet i början av målet. Det medför uppenbarligen en risk för mindre väl underbyggda beslut. Domstolen kan — som jag tror att lagrådet också har påpekat — bli omedvetet bunden av sitt beslut. Det bör observeras att domstolen sedan inte får ändra sitt beslut annat än om särskilda skäl föreligger. Huvudregel är att omprövning inte skall ske. Jag vill särskilt säga det till herr Bergman, för av hans anförande fick jag den uppfattningen att domstolen ganska lätt kunde ta ett sådant beslut under omprövning. Det står i propositionen att det är olämpligt att frågan prövas flera gånger. Den inskränkning som just bestämmelsen om särskilda skäl innebär ökar risken för att ett som det sedan visar sig felaktigt materiellt utredningsbeslut måste kvarstå. Stadgandet hade därför vunnit på om det hade haft det innehållet att nytt beslut finge meddelas när skäl därtill föreligger. Fru talman! Även om jag med hänsyn till de bestämmelser som redan finns inte anser införandet av begreppet utredningsbeslut erforderligt, hade det utan tvivel varit betydligt bättre om det lagts i domstolens hand att avgöra om det var behövligt med ett sådant beslut i det konkreta fallet och att då domstolen kunde avstå från sådana beslut när de inte bedömdes som nödvändiga.

Fru talman! I ett expropriationsmål är fastighetsägaren praktiskt taget alltid utsatt för ett förfarande från det allmännas sida, ett förfarande som innebär att det allmänna tvångsvis vill förvärva fastighet eller en del av fastighet från en enskild. Det är den som vill expropriera som är den starka av parterna. Det är han som kan bestämma tid för expropriationen, omfattningen av den ävensom erbjuda villkoren. Det är den som vill expropriera som nästan alltid har erfarenhet av sådana här mål. Fastighetsägaren har det i regel inte. Han måste vända sig till andra för att få hjälp. Det vore därför all anledning att samhället var generöst mot den enskilde, som på intet sätt har gjort något för att konfrontationen — om jag kallar processen så — skall komma i gång, så att den enskilde åtminstone har en fair chans i reglerna om förfarandet och får goda möjligheter att hävda sina intressen. Men reglerna håller successivt på att försämras för den enskilde medborgaren. Möjligheterna att i vissa fall få ersättning för rättegångskostnaderna i högre rätt har tidigare minskats, presumtionsregler som fordrade en hög grad av utredning från den enskildes sida infördes i fjol, inskränkningar i rätten till ersättning för den utredningskostnad som den enskilde parten anser erforderlig sker genom den nu föreslagna lagen. Tillsammantaget ser jag detta som steg på en väg där man från regeringspartiets sida, från socialdemokratin, medvetet vill försvåra för medborgarna att utöva och medvetet vill urholka innehållet i den enskilda äganderätten. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 12 b och 13, båda av herrar Wennerfors och Adolfsson.
Fru talman! Bara några få ting med anledning av de senaste anförandena. Först och främst kan jag säga till herr Winberg att även jag betraktar expropriation som ett extraordinärt förfarande och icke som ett ordinärt förfarande. Det är närmast en självklarhet att om man är kommunalman och skall skaffa mark för kommunens tätbebyggelse, så försöker man köpa marken. Expropriation tar man verkligen inte till om man inte är absolut tvungen. Jag kan över huvud taget instämma i detta som herr Grebäck tidigare svarade oroliga moderater: Akta er för att bli alltför uppskrämda av expropriationslagstiftningen. Om nu någon hade några farliga socialiseringstankar i huvudet, så inte skulle han använda sig av expropriation för att socialisera mark! Det är något verklighetsfrämmande med denna skuggrädsla som kommer fram inför utvidgning av möjligheterna att expropriera och de nya reglerna i övrigt. Särskilt egendomligt är egentligen att man försöker framställa expropriation som om det var någonting som huvudsakligen angick villaägare. Inte exproprierar en kommun för att skaffa sig villafastigheter! Den exproprierar i normalfallet för att skaffa sig råmark för tätbebyggelse. Undantagsvis kan man få gå in i en stadskärna för saneringsändamål och sådant. Någon enstaka gång, i rent undantagsfall, kan man få ta en villa. Nu nämner man uppskärrande exempel som förstoras till det oändliga från Tullinge osv. Det sägs: Där ser ni — en hel mängd villor togs på en gång och exproprierades! Men det är undantag att man är tvungen att expropriera villafastigheter. Om i något enstaka fall en expropriation gått fram över en markbit där det ligger några stycken villor, så är det någonting som lika väl kunnat hända enligt äldre lagstiftning som enligt den här. Ta fallet Tullinge som exempel. Det kunde precis lika gärna ha handlagts enligt äldre bestämmelser om zonexpropriation. Det har ingenting att göra med det vi införde förra året. När vi förra året diskuterade de nya reglernas hot mot villaägarna, frammanade man från moderat sida bilden av att den 1 januari 1972, när det blir så billigt och så lätt att expropriera, då är det fara på taket för villaägarna. Vad hände? Har det varit någon ökning av antalet expropriationer? Har kommunerna rusat till civildepartementet och begärt tillstånd att få expropriera villor? Självfallet inte! Detta är en skendebatt, och jag skulle vilja säga säkerligen i stor utsträckning en debatt mot bättre vetande. Till sist bara en punkt till, om ersättningsreglerna. Det är naturligtvis av stor vikt att man ger ersättning på i princip någorlunda likvärdiga grunder, oavsett vem som drabbas av expropriationen. Det gör man också. En jordbrukare får, om expropriation skulle drabba jordbruksmark, så mycket pengar att han kan skaffa sig en likvärdig jordbruksfastighet — kanske inte en jordbruksfastighet med förväntningsvärden, spekulationsvärden på, om det till äventyrs var en sådan som exproprierades — men ändå likvärdig jordbruksmark. En villaägare behöver en något starkare garanti. Han är i den situationen att han måste ha en ur alla synpunkter likvärdig bostadsfastighet, och den regeln har också uttryckligen skrivits in. Jag är ledsen, fru talman, om jag tidigare vek ut rätt mycket från ämnet expropriation. Men under rubriken expropriation behandlas huvudsakligen villägarnas förhållanden något som enligt min mening diskussionen i realiteten icke borde gälla.

Fru talman! Jag tar till orda med anledning av motionen 1761. I debatten om expropriationslagen har vinsterna på mark enligt mitt förmenande blivit våldsamt överbetonade. Det är att beklaga att marklagstiftningen på det sättet bedöms i helt felaktigt perspektiv. I en artikel i finanstidningens senaste nummer visas med diagram ur officiella källor att råmarksvärdena betyder endast någon procent av boendekostnaderna. Man skall nog inte tro att vi med den nya lagen får några billigare bostäder, det verkar i varje fall för mig osannolikt. Jag finner det oroande att vi i framtiden tycks få en mycket betänklig marklagstiftning här i landet. Det hade varit mera framsynt, om vi ägnat mindre tid åt att jaga ekonomiskt ganska små markvinster och mera tid åt att tänka på de genomgripande förändringar som nu sker. Enskilda befogenheter och besittningskydd till fastigheter kommer bort i oanad omfattning. Myndighet och beslutande församlingar tar alltmera av makten och inflytandet i sin hand. Det gäller såväl inom bostadsbyggandet som inom näringsliv. En sådan behandling av markfrågorna kan få långtgående konsekvenser för oss alla. Många invändningar riktades mot denna lagstiftning redan förra året. Årets förslag överensstämmer på många punkter med det förslag som riksdagen behandlade i fjol. Ägare av jordbruk-rörelsefastigheter kan bli blottställda genom kommunala anspråk. Långt innan planändringar är aktuella, får bebyggda fastigheter tvångsköpas av en kommun. Besittningstryggheten blir inte längre vad den har varit med ett sådant system. Kommunerna får tvångsrätt mot näringsidkare, som vill bygga enligt godtagna planer. Skyddet för enskild planering försvinner. Det kan få stora näringspolitiska konsekvenser, hur stora är inte ens utrett. Det är lika illa på den punkten nu som 1971. Värderingen får grundas på gamla fastighetsvärden; ända till 15 år gamla värden kan godtagas. Den principen remissbehandlades inte 1971. Inte heller nu har vi fått någon riktig remissgranskning av detta. Ändå utsträcks principen nu till alla slags tvångsköp och begränsas inte enbart till tätbebyggelsemark. De risker som drabbar alla som har hus och hem eller andra fastigheter genom detta, kan vi nog föreställa oss. Att man inte får igen sina pengar för ett fastighetsköp om huset senare exproprieras, är i varje fall fullt tänkbart med den nya lagens regler. Det blir stora risker med kreditgivningen. Belåningsvärdena sjunker, och det blir allt svårare för enskilda att underhålla sina hem och fastigheter och få kapital till den egna rörelsen, Konsekvensen av allt detta är inte tillfredsställande utrett. Jag vill ta upp ännu en outredd fråga, och därtill en utomordentligt viktig sådan. Är den lag vi nu tänker anta rimlig enligt vår rättsuppfattning? Stämmer den med Europakonventionens traktater om enskild egendoms skydd? Det finns verkligen anledning till betänksamhet på den punkten. På s. 230 i propositionen heter det bl.a. om den nya lagens värderingsregler: 14 december 1972 Samhället kommer alltså inte längre att betala normala priser för tvångsförvärv av egendom. Är inte detta en form konfiskation? Är det verkligen försvarbart att ta ifrån enskilda deras tillhörigheter till underpriser? Jag anser för min del att vi på den punkten borde haft en helt annan granskning och utredning. Det finns ännu en viktig punkt, där grundlagen möjligen kan ha trätts för nära. Är det verkligen så att regeringen kan få medge expropriation och sedan bevilja kommunen uppskov med tillträde och betalning utan någon rimlig tidsgräns för uppskoven, för att referera till propositionen? Detta är ju utomordentligt allvarliga ingrepp i den enskildes besittningstrygghet. Får sådant verkligen ske utan att ersättning lämnas? Besittningsskyddet blir ju helt raserat för den enskilde i dessa fall. Han vet ju inte om han måste flytta inom några månader eller efter 20 år. Jag tror inte att sådana regler kan vara förenliga med rättssäkerhetens principer. Det finns alltså många skäl att betvivla halten i denna lagstiftning. Jag skulle vilja påstå, att invändningarna är så stora och många — både av praktisk och av rättslig art — att vi kan få anledning att beklaga dem framöver. Jag finner det vara djupt oroande. En revidering syns mig redan nu motiverad. I vår motion har vi begärt ändringar på väsentliga punkter i lagförslaget. Det gäller bl.a. tvångsrättens utformning och värderingsreglerna. Dessa förslag skulle åtminstone mildra de värsta verkningarna i avvaktan på en bättre lag. Jag kommer, fru talman, att rösta på de reservationer som täcker de förslag som vi i vår motion föreslagit.

Fru talman! Herr Enskog har frågat mig vilken betydelse jag anser att nuvarande lotsavgifter för Mälarsjöfarten har för villigheten att utnyttja lots. Den 1 januari 1971 ersattes den tidigare lotsavgiftsskyldigheten med lotsfrihet. Samtidigt sänktes lotsavgifterna med i genomsnitt 25 procent. Med undantag för tankfartyg och bulkfartyg med farliga laster, för vilka i princip skyldighet föreligger att anlita lots i Mälaren och vissa andra svenska farvatten, är det i dag således befälhavarens sak att avgöra om lots skall anlitas. Självfallet har lotsavgifterna en inte oväsentlig betydelse för villigheten att utnyttja lots såväl i Mälaren som i övriga svenska farvatten. I detta sammanhang vill jag framhålla dels att regeringen i april 1972 uppdragit åt sjöfartsverket att i samråd med naturvårdsverket utreda frågor i samband med oljeoch kemikalietransporter på svenskt inre vatten, dels att redan i dag skyldighet föreligger att anlita lots för tankfartyg och bulkfartyg med farliga laster och att denna skyldighet inte som tidigare kan undgås genom erläggande av lotsavgift. Härvidlag har alltså skett en skärpning jämfört med tidigare system också i Mälaren.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Antalet grundstötningar av fartyg i Mälaren har under de allra senaste åren ökat mycket markant. Som väl är har ingen olycka inträffat av sådan art att sjöräddningen har måst anlitas under 1971—1972. En av grundorsakerna till olyckorna torde vara att det är ca 30 procent färre trafikanter som utnyttjar lots i dag än det var för ett par år sedan. Anledningen härtill är uppenbar: Priset på lotsning är mycket högt — det kostar t.ex. i dag 4 060 kronor att lotsa en 4 500-tonnare från Landsort till Västerås tur och retur — och då är det givetvis frestande för befälhavarna att klara fartygen på egen hand, eftersom lotstvång i många fall inte föreligger. Det relativt sett höga priset på denna sträcka beror på att den räknas som två lotsningar, och därför får man betala ”starttaxa” två gånger. Det medför avsevärt högre avgifter än om det skulle räknas som en sträcka. Skulle man inte kunna räkna sträckan Landsort-—Västerås som en enda lotsning trots att den berör två lotsdistrikt? En förändring enligt det förslaget skulle reducera totalavgiften med ungefär 50 procent. Det har också antytts av representant för sjöfartsverket att den nuvarande konstruktionen är felaktig. Man har alltså genom en sådan taxepolitik sålt säkerhetssystemet i den säkra och fina Mälarleden — och den kommer ju att bli ännu bättre när de pågående planeringarna och arbetena för rätning, breddning och fördjupning blir genomförda. Är det verkligen förnuftigt att tillämpa en taxesättning för Mälarleden som medför betydligt högre kostnader än för motsvarande sträckor i farvattnen t.ex. runt södra Sverige?

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig om jag anser att det är rimligt att, som SJ nu beslutat, utestänga stora grupper universitetsstuderande från förmånen att färdas på tåg till rabatterat pris. Jag kommer under någon av de närmaste dagarna att ta emot representanter för olika grupper av studerande, bl.a. de vuxenstuderande. Det blir därvid tillfälle att ta del av deras synpunkter, Jag kommer också att informera mig om grunderna för SJ:s ställningstagande. I Nr 143 avvaktan härpå är jag inte beredd att göra något närmare uttalande.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret på min fråga. Jag vill först deklarera att det beslut som har fattats av SJ för någon vecka sedan i den här frågan för mig framstår som ganska orimligt.
Torsdagen den 14 december 1972

Man kan fråga sig hur många som berörs av SJ:s beslut, om det nu går i verkställighet. Någon totalsiffra för hela landet över antalet studenter över 25 år föreligger inte i dag, men vid Stockholms universitet har man gjort en undersökning som visar att av 31 000 inskrivna studenter är 20 800 eller 66 procent över 25 år. Man kan väl räkna med att en del av dessa är s.k. passiva studerande, men en stor del av dessa två tredjedelar av de inskrivna torde vara studenter som studerar mer eller mindre på heltid, och de skulle alltså drabbas mycket hårt. Detta beslut framstår som en mycket märklig åtgärd, och avsikten med min fråga har varit att få ett klarläggande uttalande från kommunikationsministern. Jag kan ha förståelse för om statsrådet i dag mot bakgrunden av uppvaktningar kommande vecka kanske inte vill uttala sig här i kammaren, men å andra sidan har statsrådet såvitt jag har sett i olika tidningar gjort deklarationer som tyder på att statsrådet inte delar SJ:s mening i detta fall. Frågan är då vad studenterna, som med stort intresse följer denna fråga, skall få för intryck. Vad skall de tro om framtiden? Och även om vi skulle avvakta ett senare ställningstagande från kommunikationsministern, vad ser statsrådet för möjligheter att ändra på detta enligt min mening mycket olyckliga beslut?
Herr talman! Herr Wijkman är väl medveten om att jag, som jag sade i mitt svar, skall ta emot representanter för båda parter nästa vecka och att det beslut SJ har fattat gäller från den 1 juli nästa år.
Herr talman! Jag återkommer till de tidningsuppgifter under den gångna veckan som enligt mitt sätt att läsa tidningar utvisar att statsrådet där har antytt att han inte delar SJ:s mening. Och jag ber att få upprepa min fråga: Vilka möjligheter ser statsrådet att ändra på detta beslut? Jag är medveten om att det inte träder i kraft förrän den 1 juli 1973, men jag tror att denna fråga har så stort intresse för studenterna att de avvaktar ett snart besked från ansvarigt politiskt håll.

Herr talman! Herr Möller i Göteborg har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder för att motverka felaktiga upplysningar om de nya bestämmelser i 1965 års författningar, vilka numera reglerar skyldighet för statstjänstemän att underkasta sig läkarundersökningar. De regler som herr Möller syftar på finns i statstjänstemannalagen och i statstjänstemannastadgan. Motivuttalanden till denna lagstiftning finns i propositionen 60 år 1965. Det har inte kommit till min kännedom att myndigheterna har några svårigheter att tolka och tillämpa bestämmelserna. Jag anser mig därför för närvarande sakna anledning att vidtaga några åtgärder i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Löfberg för svaret. Statsrådet är emellertid illa underrättad. Det är upprörande att det ännu många år efter 1965 års ändringar i statstjänstemannalagen och statstjänstemannastadgan förekommer läkarutlåtande och uppenbarligen också att myndighet utgår från 1935 års bestämmelser. Jag syftar då på de regler som gäller om hur läkare skall utses, när undersökning skall ske då t.ex. fråga om mental sjukdom har uppkommit som kan föranleda att en statsanställd skall avstängas från sin tjänst. Det var framför allt händelserna i samband med professor Selling som föranledde de nya bestämmelserna. Svante Nycander gör i sin klarläggande bok Avskaffa rättspsykiatrin följande väsentliga påpekande: ”Det som upprörde så många i Sellingaffären var just själva beslutet om sinnesundersökning, att detta medel kunde tillgripas för att oskadliggöra en motståndare i en konflikt.” Poängen med de nya bestämmelser som därefter kom till är att huvudundersökningen inte får utföras av läkare som anvisas av myndigheten där personen i fråga är anställd. Myndighetens verksläkare får inte automatiskt anvisas, eftersom misstanke om beroendeförhållande och partiskhet i princip då alltid kan föreligga, utan det är socialstyrelsen som skall utse läkare. Detta sägs mycket klart i 23 § i statstjänstemannastadgan av år 1965. Det har utkommit en bok som heter Mentalsjukdomarna och lagen, och genom själva denna titel är det naturligt att man på läkarhåll använder den, när tjänstbarheten hos en statstjänsteman genom mentalsjukdom kommer i fråga. I denna bok, som har utkommit i två upplagor, står det i båda upplagorna att verksläkaren kan utföra undersökningen. Som jag nu direkt har påvisat — den här saken finns för övrigt med i riksdagstrycket i en interpellation som jag ställde till justitieministern den 24 mars i år, men denna angelägenhet föll inte inom hans departementsrevir förekommer det och har det förekommit information som är vilseledande. Läkare och myndigheter gör naturligtvis så gott de kan, men denna missvisande information gör, eftersom lagtext och stadgar är litet besvärliga att tolka — att det här skulle finnas anledning för statsrådet Löfberg att genom socialstyrelsen eller på annat sätt föra ut information om de bestämmelser som gäller. Jag vill mot bakgrund av vad jag här har påpekat fråga om inte statsrådet Löfberg nu är av en annan uppfattning än i det bleka svaret.

Herr talman! Jag vill gärna ännu en gång understryka att det i författningstexten mycket klart är angivet hur myndigheterna skall förfara i en sådan här känslig fråga. Det underströk för övrigt också herr Möller i sitt anförande. Utöver lagtexten finns som vanligt att tillgå dels lagmotiv, dels rättspraxis och JO-uttalanden. Herr Möller åberopar boken Mentalsjukdomarna och lagen, där det tydligen bl.a. redogörs för statstjänstemännens skyldighet att underkasta sig läkarundersökning. Herr Möller säger att den inte nämner någonting om 1965 års lagstiftning, som är — jag understryker det ännu en gång — klargörande på denna punkt. I boken hänvisas i stället, säger herr Möller, till äldre bestämmelser. Jag har inte tagit del av boken, men om det nu lämnas felaktiga upplysningar i den, så får väl det enligt vanliga regler stå för utgivarens eller författarens räkning. Jag tvivlar mycket starkt på att det har påverkat myndigheternas handläggning av sådana här ärenden. En statsmyndighet går givetvis till den aktuella författningstexten, och av den kan man klart utläsa vad som gäller. Herr Möller citerade det själv, och jag behöver inte ytterligare understryka det. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag inte tycker att någon informationsverksamhet av det slag som herr Möller efterlyser för närvarande är nödvändig.
Herr talman! Jag kan inte hålla med statsrådet om själva slutsatsen. Det är klart att här finns lagtext, men vilka läkare anlitar en advokat eller annan jurist när det uppkommer fall, ibland ganska plötsligt? Våra lagar och stadgar är minsann ganska omfattande och svåra att hitta i, något som jag har påpekat, inte minst på den här punkten. Har man handböcker som kommit ut it.o.m. mer än en upplaga och som gäller just de juridiska förhållandena och mentalsjukdomarna, går man förstås — det ligger mycket nära till hands — just till dem. Visserligen finns en annan ändring av år 1965 med i sammanhanget, men det sägs på den aktuella punkten: ”— — —, såvida inte verksläkaren utför undersökningen”. Det innebär att det lätt blir fritt fram för det felaktiga beteendet. Jag har t.o.m. med mig ett läkarutlåtande från den 26 mars 1971, som refererar till ett läkarintyg av den 30 december 1969, och där hänvisas till att myndigheten begärt undersökningen utförd enligt 1935 års kungörelse i fråga om just tjänstbarhetsintyg. Det är alltså uppenbarligen så att man måste få fram information att dessa bestämmelser gör det nödvändigt att gå opartiskt till väga så som lagstiftaren och regeringen i stadgan tänkt sig. Det gäller att i praktiken följa upp och genomföra de strävanden till ökad rättssäkerhet för de mentalhandikappade eller påstådda sådana som 1965 års regler om mans skyldighet att underkasta sig läkarundersökning Nr 143 tjänstbarhetsutredning innebär. Torsdagen den Eftersom socialstyrelsen lätt kan bli inkopplad på denna fråga, som 14 december 1972 ytterst gäller 300 000 statstjänstemän, är det angeläget att det blir en god
i Nordsjön Herr talman! Herr Möller säger att det kan vara svårt för människorna att ta del av dessa bestämmelser. Till det vill jag bara lägga att det är myndigheterna som förordnar läkaren — i detta fall socialstyrelsen. Jag vill gärna än en gång understryka att det är klart utsagt i författningstexten vilka regler som gäller. I likhet med alla andra lagar och författningar trycks tjänstemannaförfattningarna i Svensk författningssamling. Dessa lagar och bestämmelser finns också intagna i publikationen Författningar om statligt reglerade tjänster, som utges varje år av statens avtalsverk. Den boken finns säkerligen hos alla myndigheter. Förarbetena till statstjänstemannalagen är tillgängliga både i riksdagstryck och i Nytt juridiskt arkiv. Jag vill också nämna att det under de senaste åren från trycket kommit flera privata kommentarer till lagen. Dessutom förekommer undervisning i tjänstemannarätt i kurser för statsanställda som statens personalutbildningsnämnd ordnar. Myndigheternas informationsbehov — och det är alltså framför allt det den här frågan gäller — bör därför vara väl tillgodosett. Jag kan för närvarande — jag upprepar det — inte se något behov av en sådan information som herr Möller efterlyser.
Herr talman! Vi kommer tydligen inte längre i den här frågan. Den ena sidan litar på officiellt tryck, utbildningskurser och några andra saker, medan jag säger att ett standardverk för läkare på detta område dess värre i bland blivit vägledande och därför är mycket väsentligt. Men vi får väl nöja oss med statsrådets uttalanden, gjorda här i debatten nu tre gånger, om att lagtexten är klar och givetvis skall tillämpas, så att socialstyrelsen förordnar läkaren. Vi får hoppas att socialstyrelsen på läkarkonferenser och i andra sammanhang nu uppmärksammar riskerna för felaktigheter, så att dessa förhållanden inte får fortsätta opåtalade år efter år som nu dess värre skett, med felaktig undersökning utförd även åratal efter den 1 januari 1966.

Herr talman! Herr Åberg har frågat kommunikationsministern dels vilken beredskap för snabbt ingripande om en allvarlig olycka skulle inträffa — som för närvarande finns uppbyggd av de länder som exploaterar olja på kontinentalsockeln i Nordsjöområdet, dels, om denna beredskap enligt svenska regeringens bedömande är bristfällig, huruvida kommunikationsministern då är beredd att ta initiativ till ett samarbete i syfte att skydda den svenska västkusten mot oljekatastrofer. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. De närmast berörda länderna, Storbritannien, Danmark och Norge, är sedan några år i färd med att bygga upp en organisation för detta ändamål innefattande operativa ledningsorgan, utrustning till bekämpningsfartyg, depåer med oljebekämpningsmateriel etc. I vad gäller svensk beredskap mot oljeutsläpp till sjöss har som bekant en sådan varit under uppbyggnad i kustbevakningens regi sedan 1970. Uppbyggnaden beräknas vara genomförd under de närmaste åren. Mellan samtliga Nordsjöländer finns sedan 1969 ett avtal — det s.k. Nordsjöavtalet — om ömsesidig hjälp med oljebekämpningsinsatser vid större oljeföroreningar till sjöss, till vilket avtal även Sverige är anslutet. Avtalet föreskriver bl.a. rapportering till berörda stater av större oljeföroreningar till sjöss. Ett avtal av samma innebörd som Nordsjöavtalet har hösten 1971 ingåtts mellan de nordiska länderna. Detta avtal föreskriver bl.a. ett direkt samarbete mellan de myndigheter i respektive länder som är ansvariga för åtgärder mot oljeföroreningar . Gemensamma överläggningar mellan de centrala nordiska myndigheterna för oljebekämpning till sjöss har hittills ordnats både i Sverige och i Finland, och överläggningar planeras att äga rum nästa år i Danmark och Norge. Jag vill i sammanhanget även nämna att den brittiska regeringen inbjudit till en konferens i London under mars nästa år om bl.a. säkerhetsfrågor och strandskydd i samband med utvinning av olja från havsbottnen. De hittills förda överläggningarna har framför allt resulterat i överenskommelser om hur det operativa samarbetet skall äga rum vid gemensamma oljebekämpningsaktioner till sjöss. Vidare har tillfälle härigenom skapats för ett ömsesidigt, ingående informationsutbyte om i respektive land befintlig och planerad oljebekämpningsmateriel, erfarenheter beträffande bekämpningsmetoder m.m. För den händelse en större olyckshändelse skulle inträffa vid något av oljeborrtornen eller oljeborrplattformarna i Nordsjön, har man anledning räkna med att erforderliga åtgärder kommer att vidtas för att så snabbt som möjligt få haveriet under kontroll. Skulle händelsen leda till ett större oljeutflöde, är förutsättningarna för gemensamma oljeskadebegränsande insatser täckta i första hand genom Nordsjöavtalet och vad avser Skagerack dessutom genom Köpenhamnsöverenskommelsen. I vad gäller den svenska västkusten kan det naturligtvis inte uteslutas att ett oljeutsläpp från borrtornen i Nordsjön kan driva in via Skagerack mot Sverige. Härvid bör man dock beakta att det under förutsättning att det hela tiden råder friska vindar med ogynnsamma riktningar skulle ta 2-4 veckor för ett oljebälte att driva från exempelvis Ekofisk till bohuslänska kusten. Under en så förhållandevis lång tidsperiod bör omfattande åtgärder mot utsläppet ha hunnit vidtas i enlighet med de träffade överenskom melserna. Ett oljeutsläpp av detta slag erbjuder i princip inte svårare eller annorlunda problem än de för vilka den svenska oljeskyddsberedskapen till sjöss i dag byggs upp. Med hänsyn härtill och till att regelbundna internordiska överläggningar i oljeskyddsfrågan förekommer, anser jag att ytterligare åtgärder för närvarande inte är påkallade.

Herr talman! Jag vill först tacka civilminister Lundkvist för svaret på min interpellation. Det är utan tvivel mycket värdefullt att statsrådet relativt ingående har redovisat vad som för närvarande görs såväl från de närmast ansvariga länderna, alltså de vilka själva utvinner oljan, som från andra länder vilka direkt blir berörda om och när en olycka inträffar. Naturligtvis ligger ansvaret i första hand på länder som Storbritannien, Norge och Danmark. Men — statsrådet Lundkvist — kan man säga att ”förutsättningarna för gemensamma oljeskadebegränsande insatser täckta i första hand genom Nordsjöavtalet — — —-”? Detta gäller väl knappast ännu? Jag måste erkänna att jag något oroas av statsrådets besked att dessa länder — alltså England, Norge och Danmark — är ”i färd med att bygga upp en organisation för detta ändamål — — —”. Man måste ju då fråga sig när denna organisation är färdig. Att det är bråttom talar ju allting för, bl.a. det förhållandet att för närvarande 30 nya oljeborrtorn är under byggnad på olika håll i världen, samtliga för placering i Nordsjön, ett av världens stormigaste hav. I ett svenskt radioprogram lämnades häromdagen vissa uppgifter från en ingenjör med stor erfarenhet av oljeborrningar, vilka uppgifter var ganska alarmerande. Visserligen trodde han ju inte att risken för katastrofer skulle vara särskilt stor, men han medgav att risken är betydligt större i Nordsjön än på de flesta håll i världen där utsjöborrningar förekommer. Men samtidigt påstod han att man på sakkunnigt håll räknar med att Nordsjön redan år 1975 skall inta platsen som ett av de viktigaste oljeproducerande områdena i världen. Den utvecklingen tycks alltså gå mycket snabbt. Det gäller ju därför att beredskapsarbetet med skadeskyddet går ännu snabbare. Att Sverige därvid inte kan spela någon huvudroll är jag på det klara med. Men det är ju viktigt att de oljeproducerande länderna uppmanas att skynda på. Eftersom ju också vi är med i det s.k. Nordsjöavtalet, finns det ju här vissa möjligheter till påtryckningar från svensk sida. Men, som sagt: När kan man räkna med att beredskapsorganisationen är utbyggd med lämpliga fartyg och fullständiga utrustningar till dessa, med depåer av oljebekämpningsmateriel av alla slag, osv.? Beträffande Köpenhamnsöverenskommelsen alltså det nordiska samarbetet på området — sade civilministern att överläggningar planeras till nästa år i Danmark och Norge. Kommer dessa överläggningar till stånd före eller efter förhandlingarna inom Nordsjöavtalets ram? Det har ibland ifrågasatts om det är realistiskt att räkna med att olja, vid en större katastrof i Nordsjön, skulle kunna driva in till den svenska kusten. Jag noterar att statsrådet Lundkvist har samma uppfattning som jag, att denna risk finns. De undersökningar som gjorts av norska Fiskeridirektoratet beträffande strömmarna i Nordsjön är ganska intressanta. Från oljeplattformen Gulfpride inom Ekofiskområdet har man under ca 2 års tid satt ut i havet plastade brevkort, som av strömmarna förts till olika platser runt Nordsjön. Av de 6 000—7 000 som hittills sänts i väg har drygt 400 återfunnits. Ett mycket stort antal av dessa har tillvaratagits på den danska västkusten. Vissa av dem har återfunnits vid kusterna av Storbritannien och Holland. Häromdagen hittades ett dylikt kort vid Hönö i Göteborgs skärgård. Naturligtvis sker återfinnandet lättare på de danska sandstränderna än exempelvis på Bohuskusten, men att risken för att löskommen olja också skall drabba vår västkust kan ju anses vara bevisat. Men även om vi skonas från större katastrofer är tydligen risken för nedsmutsning av Nordsjön och dess angränsande kuster ganska stor. Enligt uppgifter som lämnades av Dr Gunther Weichart från Tyska hydrografiska institutet i Hamburg vid ett föredrag som han höll i samband med utställningen ”Världen, Vattnet och Vi” i somras i Jönköping, räknar man med att mellan 50 000 och 100 000 ton olja varje år släpps ut från fartyg — medvetet eller inte — inom Nordsjöområdet. Då oljeproduktionen blir fullt utbyggd inom Ekofiskområdet beräknas att det — om man så får säga — ”normala spillet” från denna produktion kommer att uppgå till ungefär samma kvantiteter, alltså en fördubbling av nedsmutsningen. Även detta skapar ju problem, men naturligtvis inte av samma omfattning som om en katastrof inträffar. Det är i första hand på grund av risken att sådana skall kunna inträffa, som en fullständig och snabb beredskap måste finnas. Än en gång tackar jag för svaret på min interpellation, men jag hoppas ju att statsrådet Lundkvist kan ge mer förtydligande svar på de frågor som jag ställde i början av detta anförande.
Herr talman! Hur de bägge överläggningarna som nämndes förhåller sig till varandra i tiden kan jag tyvärr inte svara på i dag, därför att det ännu inte är bestämt. Vad beträffar frågan när det kan tänkas att man i de andra länderna har en organisation färdiguppbyggd, som vi skulle kunna betrakta såsom allmänt tillfredsställande med hänsyn tagen till den säkerhet vi vill uppnå, kan jag inte heller där svara för mera än för vårt vidkommande. Vi räknar med att om några år ha vår oljeskyddsberedskap fullt utbyggd. Inom ramen för de överläggningar som nu pågår och med hänvisning till de avtal vi har träffat får vi naturligtvis möjligheter att verka aktivt för att den organisation som vi gemensamt skall svara för skall bli så effektiv som möjligt. Hur snabbt organisationerna i de andra länderna kan komma att bli färdiga blir självfallet beroende av de anslag som kan tillskjutas i respektive land. Från svensk sida skall vi i varje fall göra vad vi kan i samband med överläggningarna för att understryka angelägenheten av att vi så snabbt som möjligt får effektiva organ och effektiva möjligheter att möta de risker som Nordsjöoljan utan tvivel kan innebära för våra kuster.

Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat mig dels om jag kommer att föreslå åtgärder i syfte att åstadkomma ett effektivt oljeskydd i Vänern, innefattande bl.a. en kustpostering, dels om ett sådant förslag kan förväntas till 1973 års vårriksdag. Jag vill inledningsvis kort redovisa hur oljeskyddsberedskapen för Vänern i dag är anordnad. Länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län har gemensamt fastställt en beredskapsplan för oljeskydd på Vänern med tillämpning fr.o.m. den 1 juli 1970. Planen, som är avsedd att tillämpas vid oljeutsläpp på öppet vatten, omfattar ledningsorganisation och åtgärdskalender samt en förteckning över materiel som finns tillgängligt för oljebekämpning. Förteckningen revideras varje år. Vid de tillfällen då planen tillämpats har det varit fråga om utsläpp av tämligen ringa omfattning. Planen har fungerat tillfredsställande och effektiva motåtgärder har kunnat vidtas. Herr Jonsson hänvisar i sin interpellation till räddnings ningens förslag att ansvaret för oljeskyddsberedskapen skall ankomma på tullverkets kustbevakning. Utredningens förslag innebär att kustbevakningen skall anlita förslagsvis brandkårerna i Vänersborg, Mariestad och Karlstad för bekämpningsinsatserna. Länsstyrelserna i Vänerlänen samt Vänersborgs, Mariestads och Karlstads kommuner har lämnat utredningens förslag utan erinran. Generaltullstyrelsen anser i sitt remissyttrande att en förutsättning för att kustbevakningen skall ha ansvaret för oljebekämpningen i Vänern är att en kustpostering inrättas. Sker inte detta bör enligt styrelsens uppfattning länsstyrelserna och kommunala organ ansvara för såväl planläggning som den operativa verksamheten i dess helhet. När man skall bedöma omfattningen av den oljeskyddsberedskap som behövs för Vänern, måste man enligt min uppfattning göra detta med hänsyn till det tanktonnage som trafikerar dessa farvatten. Herr Jonsson påpekar att såväl antalet fartyg som tonnagets storlek kommer att öka när utbyggnaden av Trollhätte kanal blir färdig. Utbyggnaden, som beräknas bli klar under år 1974, kommer dock inte att medge att fartyg med större lastförmåga än ca 3 500 ton kan passera in i Vänern. Några stora fartyg kommer alltså inte heller efter utbyggnaden att trafikera farvattnen. Jag vill då konstatera att den helt övervägande delen av de tankfartyg som trafikerar Vänern är svenska fartyg. Under vart och ett av åren 1970 och 1971 transporterades sålunda 1,6 miljoner ton oljeprodukter, varav svenskt tanktonnage i inrikes fart svarande för 1,5 respektive 1,4 miljoner ton. Även de fartyg i utrikes fart som trafikerar Vänern är i stor utsträckning svenska. Jag vill hänvisa till den effektiva kontroll vi har över det svenska tanktonnaget i fråga om fartygens konstruktion och säkerheten ombord. Jag vill vidare erinra om att Kungl. Maj:t den 21 april i år har uppdragit åt sjöfartsverket att i samråd med naturvårdsverket utreda frågor i samband med oljeoch kemikalietransporter på svenskt inre vatten. Utredningen skall omfatta bl.a. utarbetande av förslag till trafikoch säkerhetsföreskrifter och andra åtgärder som från miljöskyddssynpunkt kan anses nödvändiga. Frågan om en kustpostering bör inrättas i Vänern får bedömas i anslutning till det slutliga ställningstagandet till räddningstjänstutredningens betänkande. Arbetet i departementet är inriktat på att en proposition i ämnet skall läggas fram för 1973 års vårriksdag.

Herr talman! Jag tackar civilminister Lundkvist för det utförliga svaret. Jag tar det som ett positivt besked, då det ger löfte om en proposition till våren. Jag hoppas också att det blir förslag som kan ge våra vatten och kuster ett fullgott skydd mot oljeutsläpp och andra svårhanterliga ämnen som förstör vattendragen både ofta och svårt. Tillförseln av föroreningar till havs och på sjöarna måste begränsas så att vattensystemens självrening inte sätts ur spel. De ekologiska systemen är också i Vänern ytterst känsliga, och det är angeläget att ett utbyggt oljeskydd kommer till stånd innan någon riktigt svår olycka inträffar. Riskerna är ju uppenbara, och tillbud har inte saknats. Nu sägs det i svaret att de utsläpp som förekommit är av ringa omfattning, men det kanske är en värdering som är alltför försiktig. I rapporten till Nordiska oljeskyddsunionen avseende år 1971 framgår det att det skett ett 10-tal utsläpp i Vänern nämnda år. I mindre än hälften av fallen har fartygen ertappats. Många kommuner har sitt vattenintag från Vänern. Trollhättan och Vänersborg har upprepade gånger fått sin vattenförsörjning hotad. Sådana tillbud skedde då en västtysk 600-tonnare grundstötte 15 km nordost om Vänersborg, och i augusti i fjol inträffade att ett oljebälte siktades vid Gälleudde. Den nordliga vinden drev dock oljan nästa dag i höjd med Hjortens udde, och därigenom var faran för Vänersborg över för denna gång. Så sent som för fjorton dagar sedan inträffade ett allvarligt olyckstillbud i Otterbäcken, då en cistern läckte ut. Om det var olycka eller sabotage låter jag vara osagt, men det understryker den tendens och de behov som finns: fler olyckor respektive att allt större bekämpningsinsatser synes bli nödvändiga. Nu säger statsrådet att det är fråga om svenska båtar, dvs. båtar som underkastats den hårdare kontroll som sker med det svenska tanktonnaget än som sker med båtar under annan flagg. Statsrådet menar att det inte rör sig om stora fartyg. Jag är dock av annan uppfattning. Båtar på 3 500 ton är kanske inte de allra största, men en sådan båt totalhavererad i Vänern skulle medföra en katastrof av oanade mått. Till detta kommer att den kanalfördjupning som sker i Trollhätte kanal innebär att större fartyg än nu kommer att gå in i Vänern. Dessutom kommer den förmodligen att innebära — relativt sett — en stark ökning av antalet utländska båtar, som inte är underställda den stränga kontroll som sker med de svenska båtarna. Även om totalhaveri inte är så troligt så finns risken. Även betydligt Det motiverar att beredskapen blir betydande och får rejäla resurser. Det krävs en ordentlig organisation och samordning. Det får man bäst genom en kustpostering. Det går inte att framgångsrikt dela upp ansvaret på många händer. Svaret får förhoppningsvis tolkas så — som jag ser det — att statsrådet Lundkvist delar den uppfattningen, eftersom statsrådet inte framfört invändningar mot denna tankegång i generaltullstyrelsens mindre utsläpp ger ju stora skador, speciellt i en insjö där vattenomloppet är begränsat. Därtill kommer känsligheten bl.a. på grund av att många Jag tackar än en gång för svaret och hoppas på en snabb lösning av dessa problem som berör både sjöfarten i Vänern och kommuner i Vänerlandskapen.
Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå vill jag påpeka att jag naturligtvis inte har stått här och lovat en kustbevakning i Vänern. Jag har sagt att frågan får prövas när vi tar ställning till räddningstjänstutredningens förslag.

Herr talman! Statsrådet säger att jag inte får ta det sagda som ett löfte att det skall ordnas en kustpostering, men han lovar en seriös prövning. Det ger mig ändå goda förhoppningar. Statsrådet nämnde i sitt svar att den beredskapsplan som nu finns för oljeskyddet och som gäller från 1 juli 1970 — den omfattar lä na inom Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län — tillämpas så svarar för oljeutslä också ledningsorganisation, åtgärdskalender samt materielförteckning. Men det blir ändå så att den operativa verksamheten får skötas av de lokala brandkårerna. Dessa kårers personal har inte alltid en relevant utbildning, och samarbetet kan hänga i luften.

Den skulle också kunna ägna sig åt andra uppgifter än det rena oljeskyddet och följa upp saker som nu inte sker, t.ex. tullbevakning den internationella sjötrafiken kommer alltmer är man nu är hänvisad till bilpatruller och landbevakning, medan sjösidan är så att säga oförsvarad. Sjöräddning kan vara en annan uppgift, kontroll av småbåtar, sjöoch fisketillsyn, som kontinuerligt skulle kunna ske. Den plan som nu finns organiserad av länsstyrelsen innehåller inte resurser för ett fullgott skydd. Jag upprepar att det är angeläget med en skyndsam lösning av dessa frågor.
Herr talman! Det kanske skall påpekas att när det gäller behovet av personell och annan utrustning vid vissa tillfällen är det inte uteslutet — även när länsstyrelserna svarar för organisationen — att också kustbevakningen medverkar. Generaltullstyrelsen har sagt i sitt remissyttrande att man vid sådana tillfällen snabbt kan transportera den typen av resurser till ett sådant här område, om en olycka skulle inträffa. Dessutom står man naturligtvis till förfogande med hela den fortlöpande erfarenhet som man har av denna typ av arbete.

Herr talman! Herr Stjernström har frågat mig om jag delar uppfattningen att de mest utpräglade glesbygderna har speciella svårigheter i fråga om avstånd och service vid förestående kommunsammanläggning samt om dessa alldeles speciella omständigheter kan motivera ett uppskjutande av sammanläggningen i sådana områden. Det centrala innehållet i 1972 års beslut om ny kommunindelning är principen att den kommunala verksamheten bör samordnas inom områden som utgör från näringsgeografisk synpunkt sammanhållna regioner. Genom beslutet sattes kommunindelningsfrågan in i ett regionalpolitiskt, planeringspolitiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Om samhället skall lyckas med uppgiften att föra en aktiv regionalpolitik för att trygga sysselsättningen, åstadkomma större jämlikhet olika bygder emellan och dessutom framgångsrikt tillgodose kraven på god miljö, behövs effektiva instrument för samhällsplaneringen och ett nära samspel mellan statliga och kommunala insatser i dessa hänseenden. För dessa olika former av samhällsplanering har kommunblocken mer och mer fått fungera som byggstenar. Kommunblocken är t.ex. de minsta planeringsenheterna i den regionala utvecklingsplanering som ligger till grund för det regionalpolitiska handlingsprogram, som har förelagts riksdagen i höst . Det framhölls i propositionen 103 år 1969 om åtgärder för att fullfölja kommunindelningsreformen, att möjligheten att nå de sam hälleliga mål, som det råder stor enighet om, måste vara avsevärt större i de block som färdigbildats till kommuner än i de block, där praktiskt taget inget samarbete förekommer. Kommunindelningsreformen är alltså en avgörande förutsättning för den aktiva regionalpolitiken, som vi är överens om att samhället bör Självfallet delar jag uppfattningen att de mest utpräglade glesbygderna har speciella svårigheter. Särskilda åtgärder har också vidtagits under senare år för att stödja glesbygdsbefolkningen i fråga om såväl sysselsättning som serviceförsörjning. I regeringens förslag till regionalpolitiskt handlingsprogram förutskickas förslag om ytterligare åtgärder till 1973 års riksdag bl.a. på grundval av glesbygdsutredningens förslag. En god serviceförsörjning i glesbygderna har varit ett viktigt motiv för regeringens förslag till uppbyggnad av den regionala strukturen. Regeringen är sålunda beredd att på olika vägar inom ramen för regionalpolitiken söka förbättra levnadsbetingelserna för människorna i de glest befolkade delarna av landet. Sådana särskilda insatser utgör emellertid inte skäl för att avstå ifrån att fullfölja kommunindelningsändigt att de samhälleliga insatserna kan utformas under positiv medverkan från kommunala enheter som är lämpade för detta ändamål. I annat fall skulle det bli nödvändigt att utforma åtgärderna utan stöd i en kommunal planering. Det vore enligt min mening till allvarlig nackdel för den kommunala självstyrelsen. Av vad jag sagt framgår att jag anser det vara angeläget att återstående kommunsammanläggningar i glesbygdsområdena kan komma till stånd samtidigt med övriga sammanläggningar.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min interpellation. När regeringen 1969 efter segervalet genomdrev förslaget om tvångssammanslagning av kommunerna framfördes från den socialdemokratiska utskottsmajoriteten att till lagförslaget hade fogats ett par undantags bestämmelser, som skulle innebära ett lämpligt mått av uppmjukning av sluttidpunkten för kommunindelningsreformens genomförande.
reformen. Tvärtom är det nöd
I konstitutionsutskottets utlåtande nr 24, föranlett av propositionen 103 år 1969, framhålles bl.a. följande: ”Vid sin bedömning av förslaget har utskottet fäst avseende vid att detta innefattar vissa undantagsbestämmel ser.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 Jag undrar då vad som var innebörden i den speciella uppmjukning som utskottet pekade på 1969. Fanns det möjligen behov av att dämpa kritiken mot beslutet eller fanns det en reell innebörd i denna skrivning? Om så var fallet, borde väl rimligtvis uppmjukningen tillämpas när problemen är så besvärliga i glesbygderna och när många av de berörda människorna bestämt hävdar att en kommunsammanslagning kan leda till väsentliga förändringar ur servicesynpunkt. Borde man inte dröja med tvångsgenomförandet och avvakta resultatet i de gamla glesbygdsområden där man redan har gjort sammanslagningar? I sitt svar påminner statsrådet om att det centrala innehållet i 1962 års beslut om ny kommunindelning var principen om att den kommunala verksamheten borde samordnas inom geografiska områden, som fungerar som enheter ur arbetsmarknadssynpunkt, ur allmän servicesynpunkt, ur kommunikationssynpunkt och ur fritidssynpunkt. Jag betvivlar dock att den föreslagna sammanslagningen inom vissa glesbygdsområden följer denna mall. Om jag skulle ta Härjedalen som ett exempel, är det ju inte riktigt att påstå att västra Härjedalen är ett med den östra delen av landskapet sammanhållet område ur arbetsmarknadssynpunkt. Avstånden är alltför stora för att det skall vara möjligt, och de västra delarna av Härjedalen är utpräglade turistområden. Näringslivet bygger på turismen i mycket hög grad, och det är ett förhållande som inte gäller för de östra delarna av den-tänkta storkommunen. Man kan inte heller säga att dessa två delar av Härjedalen är ett sammanhållet område ur kommunikationssynpunkt. För den östra delen är det Sveg som är huvudorten medan man för den västra delen i mycket hög grad har resvägarna inriktade mot Östersund. Dessutom är det knappast troligt att de östra och de västra delarna av Härjedalen kan anses som en enhet ur fritidssynpunkt. Fritidsaktiviteter av olika slag finns i de båda områdena, och det kan knappast vara skäl att från den utgångspunkten genomföra en tvångssammanslagning Ser man området slutligen ur allmän servicesynpunkt, är Härjedalen inget sammanhållet geografiskt område. Härjedalens kommun får 13 000 invånare på en 125 kvadratmil stor yta. Det är en yta som är fyra gånger så stor som Gotland, och i Härjedalens kommun rymms ledigt hela landskapet Skåne. Från Funäsdalen, som är huvudort i den västligaste delen, och till Sveg är avståndet 14 mil, och från en del ytterområden i den nya kommunen blir avståndet uppemot 20 mil till centralorten. Man måste väl ändå säga att det är ett orimligt förhållande. Det är inget exceptionellt för Härjedalen, utan det förekommer i andra glesbygdsområden också, men det bättrar inte upp saken. Tännäs kommun är den i särklass största arbetsgivaren i västra Härjedalen, och man kan med visst fog befara, tycker jag, att servicen för befolkningen kommer att försämras, när exempelvis hemsamaritverksamheten och byggnadsärendena skall skötas från Sveg. Nu kan man visserligen i en kommun inrätta filialkontor, men erfarenheterna hittills från 1970 års sammanslagningar visar att dessa filialkontor försvinner tämligen snart. Om man skulle tänka sig en filialverksamhet med önskvärd omfattning för att klara servicen till människorna i ytterområdena utan att försämra den i förhållande till den nuvarande situationen, måste väl ändå, tycker jag, syftet med sammanslagningstvånget ha förfelats. Det var väl meningen att det skulle göras besparingar genom kommunsammanslagningen. Jag skulle i det sammanhanget vilja ställa några frågor till statsrådet: Hur är nu erfarenheterna från de glesbygdskommuner som slogs samman 1970? Har man vunnit det man avsåg, när man beslutade om tvångssammanslagningar av kommunerna? Har man fått det effektiva instrument för samhällsplaneringen som man trodde sig kunna nå? Har effektiviteten ökat, dvs. har man uppnått samma service för en lägre kostnad utan att sänka standarden för vissa av invånarna i kommunen? Jag skulle sätta värde på om statsrådet ville ge ett besked på den punkten. Kommunindelningsreformen har från regeringens sida motiverats med att kommunsammanslagningar är en avgörande förutsättning för att bedriva en aktiv regionalpolitik. Men om jag får fortsätta att hämta exempel från Härjedalen, så kan väl statsrådet inte förneka att den industriella utvecklingen i västra Härjedalen har varit god trots att man haft den gamla kommunen som planeringsenhet. Jag tänker närmast på Hede kommun. Den kommunen har utvecklats mycket kraftigt i industriellt avseende och är en av de få kommuner i Jämtlands län som de senaste åren ökat sitt befolkningstal. Nu säger statsrådet i svaret att regeringen anser det angeläget att återstående kommunsammanslagningar i glesbygden kan komma till stånd samtidigt med övriga sammanslagningar, detta därför att det är nödvändigt att de samhälleliga insatser som behövs kan utformas under positiv medverkan från kommunala enheter som är lämpade för detta ändamål. Men det finns många kommunalmän och andra människor i de mest utpräglade glesbygdsområdena som inte anser att de nya storkom munerna, som omfattar områden på 125 kvadratmil, är de ta i det avseendet, utan att det är bättre med enheter som spänner över mindre geografiska områden. Tror inte statsrådet att kommunalmännen i de här områdena också har möjlighet att göra en bedömning? Skulle det inte då vara möjligt att från regeringens sida lyssna något mer till dessa människor som finns på fältet och som känner problemen i detalj? Om man ser till utvecklingen exempelvis i västra Härjedalen, kan det väl inte va a rättvist att säga att de nuvarande kommunerna saknar förmåga och möjlighet att bidra till en positiv utveckling och leda en aktiv lokaliseringspolitik i dessa glesbygdsområden. I svaret sägs att om inte denna kommunsammanslagning kommer till stånd, skulle det bli nödvändigt att utföra dessa samhälleliga åtgärder utan stöd i en kommunal planering, och det vore enligt statsrådets mening till allvarlig nackdel för den kommunala självstyrelsen. Men nog är det ändå att ta till en smula i överkant. Inte är väl de nuvarande kommunerna så totalt odugliga när det gäller att uträtta någonting i det avseendet. Man kunde kanske också tänka sig sammanslagningar som är något mindre långtgående just i dessa glesbygdsområden. När jag läst svaret, måste jag tyvärr konstatera att det fanns inget mått av uppmjukning i propositionen. Utskottets p den punkten. Propositionen innebar ett totalt tvång, och det måste jag konstatera i dag är ett bittert besked till människorna i de glesbygder jag har nämnt.
Herr talman! Jag vill först säga ett par ord om vad som var avsikten med den skrivning som finns i utskottets utlåtande i samband med det beslut vi fattade 1969. Avsikten med den skrivningen var inte att man inte skulle genomföra reformen i vissa områden i landet, utan avsikten var ju att i den mån det hade inträffat någonting sedan man bildade kommunblocken som motiverade en omprövning av blocken och som kanske t.o.m. skulle motivera att man inte gjorde en sammanläggning, så skulle den möjligheten finnas. Det är den typen av omprövningar som vi nu får göra, när sammanläggningarna sker, men det är inte fråga om något generellt avstående från att fullfölja reformen i vissa delar av landet. När herr Stjernström vill försöka göra gällande att det skulle vara särskilt värdefullt och gynnsamt för glesbygdens kommuner om inte kommunindelningsreformen fullföljdes, förvånar det mig med tanke på den attityd hans parti ändå intar till regionalpolitiken. Jag kan självfallet inte stå här och nu försöka mig på att utvärdera vilka förändringar som har skett i alla kommuner som har gjort sammanläggningar sedan 1970.

Det skulle, herr talman, tarva en oerhört lång historia från min sida för att klarlägga alla de här tingen, men jag tycker att det är fel att jag här natten före den regionalpolitiska debatten skall börja den debatten. Det är väl bättre att det får anstå till i morgon, när den regionalpolitiska debatten skall gå av stapeln. Men jag har velat göra dessa antydningar och hänvisar i övrigt till de motiveringar som har angetts i mitt svar.
Herr talman! Jag är väl medveten om att bärkraftiga enheter är en ganska viktig förutsättning för att bedriva regionalpolitik. Men vad jag betvivlar är att enheterna blir så mycket mer bärkraftiga av att man töjer ut dem över oändligt stora glesområden, som exemplet från Härjedalen vittnar om. Det är det jag betvivlar, och det är mot den bakgrunden som jag ställer frågan till statsrådet: Vad har man för erfarenheter från de områden där man har genomfört sammanslagningar? Det borde vara ganska rimligt, tycker jag, att man hade vissa erfarenheter utvärderade därifrån i dag och tog hänsyn till dem. Det är ju ändå en ganska skör livsgnista i många av de här områdena, och man får inte vidta så vidlyftiga åtgärder att det ytterligare försämrar situationen. Nu säger statsrådet att den här undantagsbestämmelsen egentligen inte avsåg sådana här speciella omständigheter utan den skulle gälla under förutsättning att något extra hade inträffat efter det att kommunblocken var fastlagda. Jag tycker att det i och för sig har inträffat ganska många ting sedan dess. Vi har fått betydligt försämrade kommunikationer och försämrade förhållanden även i andra avseenden. Och det tycker jag också borde vara skäl för att skynda något långsammare, så att man verkligen utvärderar den bästa modellen för en kommun i dessa områden. Det går inte att göra en mall som passar för både tättbebyggda områden och områden i de mest utpräglade glesbygderna. Regeringen borde kunna ge ett svar på frågan vilka erfarenheter man har vunnit under de år som storkommunerna nu har fungerat i en del glesbygdsområden.

Vilka är erfarenheterna av redan. gjorda kommunsammanläggningar? Jag vill i det sammanhanget beröra hur människorna i utpräglade glesbygdsområden upplever dessa nya storkommuner. Vi har ett exempel i Kopparbergs län som statsrådet väl känner till, nämligen Älvdalens nya kommun. Dit hänförde man Särna och Idre. Jag har goda kontakter med ytterområdena — de gamla fjällområdena — som jag ofta har tillfälle att besöka. Där sägs det samstämmigt att det inte har blivit bättre. Kontakterna med kommunala myndigheter och servicekontakterna över huvud taget har blivit sämre som en följd av kommunsammanläggningen, när man har fått 12—15 mil till sin nya centralort. Det är faktiskt den erfarenhet som man har i dag. Dessutom uppstår nya problem. I dessa utpräglade utkantsområden, där man får en åldrande befolkning och en ökad isolering, får man också sociala problem genom brist på hemhjälp osv. I de gamla centralorterna fanns det större möjligheter att följa upp sådana frågor. I 1962 års riksdagsbeslut om förutsättningarna för kommunsammanläggningar sades att i utpräglade fjälloch glesbygdskommuner kunde man göra undantag från det befolkningstal på 8 000 invånare som man då diskuterade. Jag vill minnas att det sades i utredningen och också i propositionen, att man i dessa områden kunde göra speciella insatser, som man nu diskuterar i glesbygdsutredningen och som statsrådet har signalerat skall komma nästa år. Man kan då diskutera särskilt skatteutjämning osv. för att stödja de kommuner som inte når upp till detta befolkningstal. Innan man beslutar om exempelvis Härjedalen, som jag också känner till, finns det anledning att fundera över om man inte bör pröva de möjligheter som 1962 års beslut gav underlag för. Man bör, som herr Stjernström sade, dra erfarenheter av de kommunsammanläggningar som redan har gjorts. Man skall inte bara klara sammanläggningen så snart som möjligt — jag tror att det också är angeläget att man får en ändamålsenlig sammanläggning med hänsyn till de krav på service och närkontakter som medborgarna har. Låt inte, herr statsråd, den 1 januari 1974 bli ett heligt datum! Nr 143 Torsdagen den kommunernas invånare, att pröva om man inte kan låta en sammanlägg 14 december 1972 ning som exempelvis den i Härjedalen anstå till den 1 januari 1977 för att samla mera erfarenheter på det här området? Herr statsrådet och jag har diskuterat de här frågorna förut. Jag har också en principiell fråga om mitt eget län, som statsrådet känner till, där man kanske från andra utgångspunkter måste pröva om huruvida man kan vara färdig att lägga ihop 1974. Den här reformen har ändock — det skall jag erkänna, eftersom jag inte har varit motståndare till den i alla delar — många fördelar, men det gäller att se till att man genomför den på ett sådant sätt att man kan utnyttja de fördelarna. Därför tror jag det kan vara klokt att ta det litet lugnt ibland. Härjedalen kan vara ett exempel på det. Även om man där inte når upp till de ambitioner för undantag som vi hade 1969, når man upp till de förutsättningar som angavs 1962. Det finns kanske möjlighet för statsrådet att fundera på detta. Kan man inte vänta till 1977?
Herr talman! En svårighet som man alltid har när man skall göra jämförelser är ju att man inte kan jämföra med hur det skulle ha blivit därest man hade avstått från att vidta en åtgärd. Den utveckling vi vet att vi har haft i de här områdena har inneburit en snabb utflyttning. Vad har vi diskuterat?
Regeringen har dock vissa möjligheter att i dag fråga sig: Kan det inte vara anledning, om det finns ett önskemål från ett stort antal av de nya
Jo, angelägenheten av att så snabbt som möjligt kunna komma till rätta med den utvecklingen — skapa bättre förutsättningar för utkomst åt människorna i de här bygderna, förbättra möjligheten att stanna kvar, öka tillfällena att få sysselsättning och service. Vad har vi konstaterat att vi måste göra? Vi måste tillföra de här bygderna nya möjligheter som de inte har haft tidigare. Vi vet att vi kanske inte orkar med att göra det i var och en av de gamla, små kommunerna. Vi måste försöka samla krafterna för att tillföra bygden som helhet de nya möjligheterna. Det är förutsättningen för att vända utvecklingen, och det är det vi satsar på. Om vi skulle vänta med just de här bygderna, då skulle vi vänta med de bygder som bäst behöver stöd just nu. Vi skulle skjuta det största problemet på framtiden. Jag tror att det är fel att ställa de bygder som behöver hjälpen i första hand utanför möjligheten att få den så snabbt som det över huvud taget finns förutsättningar för.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att man bör tillföra dessa bygder någonting. Man har tagit ifrån dem så pass mycket att det i och för sig är hög tid att tillföra dem någonting. Men jag begriper inte vad man tillför, om man endast slår ihop stora områden. Min svårighet att förstå fördelen med det delas ändå av väldigt många av de kommunalmän som har att handlägga de här frågorna och av människorna som är intresserade av dem i de här bygderna. Om vi tar Härjedalen som exempel, vet vi att det rör sig om en stor geografisk yta, och det finns utan tvivel behov av mer än en centralort i ett så stort område. Man måste, tycker jag, ta hänsyn till det också, när man går in för att tillföra dessa bygder nya möjligheter. Om man gör det får man inte börja med att ta bort vissa möjligheter — men jag är rädd att man gör det, om man skyndar fram med reformen. Man borde dröja och se, för det är ändå inte genom själva sammanslagningen som man kommer att lösa problemen. Jag tycker att svaret också ger besked om att det är andra insatser som måste till för att rädda de här bygderna, och då är mindre omfattande sammanslagningar tillräckligt stora planeringsenheter.

Herr talman! Herr Komstedt har frågat mig om kommunsammanläggningarna kommer att förberedas av sammanläggningsdelegerade i samtliga kommunblock. Sammanläggning av kommuner innebär vanligtvis att de gamla kommunerna upplöses och en ny kommun bildas. Sammanläggningsdelegerade utses alltid för nybildad kommun. I vissa undantagsfall kan emellertid sammanläggning genomföras utan att ny kommun bildas. Om en eller ett par små kommuner läggs samman med en avsevärt större kommun brukar detta genomföras på så sätt att den större kommunen får bestå och vidgas med övriga områden. Enligt praxis meddelas förordnande om att sammanläggningsdelegerade skall utses även i sålunda vidgade kommuner om indelningsändringen medfört en folkmängdsökning på 15—25 procent. Även när indelningsändringen medfört mindre folkmängdsförskjutning än 15—25 procent har det i vissa fall ansetts motiverat att utse sammanläggningsdelegerade t.ex. därför att det framställts önskemål om detta. De sammanläggningar, som avses träda i kraft den 1 januari 1974, kommer, såvitt nu kan bedömas, i det alldeles övervägande antalet fall att ske genom nybildning varigenom sammanläggningsdelegerade, efter Kungl. Maj:ts beslut om indelningsändring, kommer att ansvara för bl.a.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det snabba och korta svaret på min interpellation. Vid denna sena timme skall jag försöka fatta mig lika föredömligt kort. Svaret bestyrker nämligen min egen uppfattning att sammanläggningsdelegerade alltid skall utses då det är fråga om nybildan de av kommun. Nr 143 Då jag emellertid har kunnat konstatera att man i vissa kommuner Torsdagen den samtidigt har beslutat att nybilda kommun och att inte utse några 14 december 1972 sammanläggningsdelegerade, skulle det vara intressant att få närmare information om hur man från Kungl. Maj:ts sida kommer att följa upp Ang. förberedelserdessa ärenden. Kommer departementschefen att vidta några ytterligare na för kommun sammanläggning åtgärder för att tillgodose minoritetskommunernas berättigade önskemål om att utse sammanläggningsdelegerade? Jag talar här givetvis om sådana kommunsammanläggningar där folkmängdsökningen överstiger de 15 procent som departementschefen omnämner i sitt svar.
Herr talman! Vi får ju framställningen om kommunsammanläggning och har att fatta beslut om den. I framställningen finns också förslag om sammanläggningsdelegerade, och då hanterar regeringen de här besluten i enlighet med de riktlinjer som jag har redovisat i mitt svar.
Herr talman!

Jag menar att det är betydelsefullt för dessa små kommuner som skall inkorporeras att få veta hur man från statsmakternas sida ser på detta. Det är ju ändå statsmakternas beslut som ligger till grund för sammanläggningarna. Då är det klart att den lilla kommunen begär att bli hanterad i den bästa möjliga demokratiska ordning. Det finns fall från mitt eget län där jag klart kan bevisa att majoriteten i den stora kommunen har vägrat att utse sammanläggningsdelegerade, samtidigt som man har beslutat att nybilda. Det gäller inte sammanläggning, utan samma kväll som man i kommunfullmäktige beslutar att inte utse sammanläggningsdelegerade har man konstigt nog tidigare under sammanträdet beslutat att man skall nybilda kommunen. Och det intressanta i min fråga är hur statsrådet avser att hantera detta spörsmål.